Herr talman! Jag har stor förståelse för herr Wallmarks resonemang. Herr Wallmark anmäler sin uppfattning i en fråga liksom man gör i varje utskott där det föreligger ett konkret förslag att ta ställning till. I det särskilda yttrandet har han velat söka sig till idé erna bakom förslaget, Genom att underteckna det särskilda yttrandet har han velat registrera den oro som för närvarande gör sig gällande. Jag gjorde ingenting annat än ett försök att lyfta fram denna fråga till en förstahandsfråga i vårt folk, ty det tror jag att den är. Bakom ett förslag som jag tycker är valhänt och felaktigt ligger en realitet, som jag tror att riksdagen får ta ställning till under kommande år. Det är därför, herr talman, som jag ville göra de antydningar som kom fram i mitt anförande.
Herr talman! Det är självfallet inte motionärernas mening att vi ögonblickligen skall få en alternativ skola, utan det är utredning vi begär. Jag delar herr Sörensons uppfattning att denna fråga är ytterst komplicerad, men jag menar inte att den är så komplicerad att det inte går att utreda den. Förslaget om en alternativ skola bör ägnas stor omsorg och nog sättas in i ett internationellt sammanhang. Det gäller att hävda rätten att grunda alternativa skolor, där den fostrande attityden och inriktningen klart skulle kunna präglas av kristen uppfattning. Den avskärmning mellan olika grupper, som herr Sörenson var rädd för, existerar nog redan i dag, om vi skall se sanningen som den är. Vi kan dock inte bortse från de internationella sammanhangen. Det är väl bara de totalitära staterna som utmärker sig på detta område, när det gäller en högst enkelriktad undervisning. Vi har FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna av 1948, vi har Europarådets konvention av 1952 och UNESCO-konventionen av år 1960. De svenska statsmakterna har såvitt jag vet inte avvisat dessa konventioner, men som jag ser saken är det till sist en fråga om föräldrarätten. Det är ju också ganska märkligt att systemet med alternativa skolor fungerar utmärkt i andra länder och att dessa skolor är ytterst attraktiva.

Herr talman! Eftersom jag deltagit i behandlingen av detta ärende i statsutskottet vill jag helt kort anföra några synpunkter. Det sägs att stundom slumrar även Homeros. Jag har ett intryck av att när kyrkomötet gjorde sitt uttalande i denna fråga, förbisåg man vad det skulle leda till, om man får den mera generösa tolkning av dispensmöjligheten beträffande religionsundervisning som här efterlyses. Det är riktigt som herr Svenungsson säger, att föräldrarätten kommer in i sammanhanget. Men vi har i det svenska samhället på väsentliga punkter gjort inskränkningar i föräldrarätten, Redan införandet av en obligatorisk skola är i och för sig en inskränkning av den fullständiga friheten för föräldrarna att råda över sina barn. Det finns vissa undantagsmöjligheter, men vi har bedömt det så att det är viktigare att garantera en obligatorisk undervisning för barnen än att se till att föräldrarna har oinskränkt möjlighet att bestämma över dem. Vi har i den svenska skolan den unika situationen — jag tror att den är unik i hela världen — att ha en objektiv religionsundervisning. Bakom de principer som ligger till grund för detta har kyrkorna slutit upp, framför allt genom Samkristna skolnämnden. Om man nu skulle gå in för en alternativ skolorganisation, innebär detta ingenting annat än att man totalt bryter sönder hela den undervisningsprincip som den svenska skolan bygger på. Jag tror inte att vi klarar detta samhällsekonomiskt. Dessutom skulle det om något innebära att vi på ett felaktigt sätt förstärker den pluralism som herr Sörenson talade om. Vi skulle redan från de första skolåren få en indelning av barnen efter ofta ganska dunkla livsåskådningsmässiga principer. Jag tror inte att detta är rimligt i ett läge där vi vunnit en allmän uppslutning kring tanken att skolan skall förmedla en objektiv undervisning inte i kristendom men om kristendom och andra religioner. Att hävda att vi bör inta en mera generös inställning till dispensmöjligheter låter naturligtvis vackert. Det kan emellertid gälla barn som växer upp i familjer med en mycket extrem religiös uppfattning. Dessa barn går därmed också miste om den kompletterande undervisning som skolan skulle ge dem om de fick deltaga i dess undervisning i religionskunskap. Jag tror att man måste väga föräldrarätten mot rätten för barnen att få den undervisning över hela fältet, som skolan ger enligt den objektiva religionskunskapens principer. Detta kan förefalla att vara en ganska obetydlig fråga. I själva verket tror jag att om man driver krav på en alternativ skola eller på en mera generös dispensgivning, undergräver man obevekligt religionskunskapens ställning i den svenska skolan. Detta torde varken motionärerna eller kyrkomötet ha avsett.
Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av herr Svenungssons anförande. Herr Svenungsson förklarar att det i vårt samhälle redan existerar en viss avskärmning mellan människor. Med beklagande får jag konstatera att jag tror att han har rätt. Men när det gäller skolan är det i en mycket ringa omfattning som denna avskärmning existerar. Ett ytterst litet antal samfund och religiösa gruppbildningar har begärt hos Kungl. Maj:t att få sköta religionsundervisningen, och det är ytterst få ungdomar som har denna typ av befrielse. I skolans värld är alltså avskärmningen i princip inte genomförd utan där pågår experimentet att människor skall konfronteras med varandra från olika livsåskådningsmässiga och religiösa utgångspunkter. Vidare säger herr Svenungsson att det är viktigt med internationella jämförelser, och jag tror att sådana jämförelser är av stor betydelse, Om man ser på Förenta staterna, som väl ligger närmast till hands i detta sammanhang, är jag inte säker på att herr Svenungssons slutsats var korrekt, att systemet fungerar alldeles utmärkt. Det är en alldeles påtaglig polarisation i Förenta staterna och en tydlig svårighet i många situationer, att man har kommit från olika typer av livsåskådningsmässigt bestämda skolor. Man försvårar alltså ett sammanväxande inom nationen genom att på detta sätt skapa specialskolor byggda kring en viss livsåskådningsmässig eller religiös princip.

Herr talman! Jag kunde helt kort bara yrka bifall till reservationen, men på grund av att detta är en mycket angelägen fråga vill jag tala för den. Vi vet att det är många skiftande förhållanden som de handikappade tvingas leva i. Vi vet också att samhället har vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för de handikappade att anpassas till det samhälle de lever i. Men mycket återstår här att göra. Vi har ett stort antal handikappade, och trots att vi tekniskt gör stora framsteg i samhället kan vi bara peka på de hundratusentals människor som genom trafikolyckorna blir mer eller mindre handikappade. Det finns ett stort fält att bearbeta, när det gäller att skapa sådana förhållanden för de handikappade att de har möjligheter att leva tillsammans med andra människor under likvärdiga förhållanden. Många frågor av ekonomisk och praktisk art skulle nog kunna lösas lättare, om samhällsplanerare, tekniker och administratörer hade större kännedom om de handikappades verkliga situation. Många gånger bortses från vikten av att få handikappvänliga planlösningar på arbetsplatser, vid offentliga inrättningar och allmänna kommunikationsmedel. Jag är övertygad om att det skulle kunna åstadkommas mycket utan större merkostnader, om alla som arbetar med planering och projektering hade så god kännedom om och därmed förståelse för de handikappades problem att man ständigt sökte de för de handikappade bästa lösningarna. Detta jämte en varm mänsklig samvaro med andra människor är bland det allra viktigaste för de handikappade. Ett långt steg på vägen når vi med större kännedom och ökad förståelse. Ett säkert och effektivt sätt att åstadkomma denna ökade kännedom och förståelse är att man ger barnen en ordentlig undervisning i handikappfrågorna redan i skolan. Det är viktigt att barnen får ökade kunskaper om hur bland annat psykiska handikapp uppkommer, hur dessa inverkar på beteendet och hur de kan övervinnas eller kompenseras av bl.a. en förstående och mänsklig omgivning. Det är viktigt att barnen så tidigt som möjligt lär sig hur olika fysiska handikapp kan hämma en människas aktivitet och vilka hänsyn man måste ta till olika former av handikapp. I grundskolans läroplan heter det att skolan skall skapa förståelse för de grupper som har särskilda problem i det moderna samhället. Ja, detta är ord i en allmän mening, och alltför sällan fullföljes läroplanens intentioner i skolans praktiska arbete. Det bör finnas tid för dylik undervisning, och den bör ingå som ett moment i något ämne i läroplanen. Det behövs också bättre läromedel och bättre möjligheter för lärarna att i sin utbildning och fortbildning få kunskap om de handikappades förhållanden. Herr talman! När vi slutar skolan har vi lätt för att svara på frågor om t.ex. Gustav Vasa och hans söner, men får vi frågor om de handikappade och deras situation, då står vi alltför ofta oförstående och svarslösa. Vi kan mycket om passerade händelser i vår ärorika historia. Vi borde också kunna mycket om de hundratusentals handikappade som finns runt omkring oss, medmänniskor som kanske mer än andra har behov av och sätter det allra största värde på förståelse. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Tillåt mig säga att den reservation som har fogats till utskottsutlåtandet förefaller rätt onödig. Reservanterna säger att handikappfrågorna bör ingå som moment i något ämne i läroplanen.

Vi är överens med reservanterna om att man skall ge information och undervisning om de handikappades förhållanden, men vi anser inte att det finns anledning att hos Kungl. Maj:t begära att detta skall införas som en obligatorisk del i grundskolans läroplan.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

Herr talman! Till detta utlåtande, som gäller granskning av radiooch televisionsprogram för utbildningsändamål, har jag fogat en blank rerservation. Utskottet har inhämtat yttranden dels från Sveriges Radio, dels från skolöverstyrelsen. Man kan väl nästan säga att det är beklagligt att Sveriges Radio i sitt yttrande kort och gott hänvisar till radiolagen och att allt som produceras faller under begreppet radioprogram. Det skulle därför, anser man, vara helt i strid med radiolagen om man över huvud taget införde en bestämmelse om granskning av program. En del trycksaker har dock blivit granskade, men det gäller framför allt språkkursböcker. De stora satsningar som gjorts för årskurserna 1, 4 och 7 i samband med det nya utbildningsprogrammet i grundskolan har också anmälts till praktisk prövning. Även skolöverstyrelsen anför att man har denna möjlighet med ”praktisk prövning”. Jag vill då erinra om att praktisk prövning i realiteten bara innebär att materialet skickas ut till skolorna därför att läroboksnämnden har så mycket att göra att den inte hinner granska allt. Utskottet skriver att ”detta problem kommer att bli behandlat av läromedelsutredningen i ett betänkande, som är att vänta under förra delen av år 1971, och anser sig därför inte böra föreslå riksdagen att göra något uttalande i frågan”.

Inte minst med tanke på att Sveriges Radio i så betydande omfattning på senare tid har producerat material som skall ersätta de sedvanliga läromedlen är det angeläget att denna granskningsskyldighet snarast möjligt slås fast. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande än utskottet har. Jag har endast velat avge denna principiella deklaration.

Herr talman! Utlåtandet är föranlett av en motion som har väckts av herr Lidgard och mig i denna kammare och herr Björkman m.fl. i andra kammaren. Motionen berör vårt sorgebarn, Stockholms universitet och dess planering. Riksdagen har under senare år fattat en rad olika beslut beträffande utbyggnaden i Frescati. ärendet har varit föremål för ett stort antal motioner, interpellationer och enkla frågor. Det är inte förvånansvärt att så skett, ty Frescatiplaneringen är ett typexempel på en sällsynt dålig planering — jag tar inte tillbaka något av dessa ord. Detta har omvittnats i ett stort antal tidningsartiklar och i studentkårsframställningar vid ett flertal tillfällen och torde därför vara väl känt. Så sent som i våras fattade riksdagen beslut om en ytram som skall gälla för planeringen fram till 1974/75. Vad vi tagit upp i våra motioner är att man icke skall begå samma misstag en gång till. Det förhåller sig nämligen på det sättet — i motsats till vad statsutskottets majoritet anfört — att LUP-kommittén endast har att planera inom de ramar Kungl. Maj:t har bestämt. Det är kommitténs uppgift, och det är vad kommittén nu håller på med. Det är uppenbart att denna ytram inte kommer att räcka till, något som vi redan vet eftersom Kungl. Maj:t har fattat beslut om ligga kvar i stadens centrala delar.

På grund av den ökade tillströmningen under 1970-talet av studerande från det område som kan sägas vara huvudupptagningsområde för Stockholms univer sitet, kommer de ytramar som för närvarande finns inte att räcka till. Till detta kommer, herr talman, ytterligare en mycket viktig fråga, nämligen om det är rimligt att genomföra en utbyggnad av Stockholms universitet vid Frescati. Redan med den utbyggnad som har skett kommer universitetet att få en sådan omfattning att det enligt internationella bedömningar blir ett alltför stort universitet. Jag tror att det är en olycklig utveckling att samla ett så stort antal studenter på ett enda område och inte foga in dem på ett bättre sätt i samhället eller i varje fall skapa olika universitetsenheter med mera rimliga proportioner. Vi har tagit upp den frågan, och den har varit uppe till diskussion tidigare. Motiven till vår motion har varit att man skall dels ta hänsyn till det växande totala antalet studenter, dels ta upp den viktiga frågan om den fortsatta utbyggnaden skall ske någon annanstans än vid Frescati. LUP-kommittén — i varje fall inte den senaste — sysslar inte med någon av dessa frågor. De ligger över huvud taget inte inom ramen för kommitténs verksamhet. Av det skälet har vi begärt att riksdagen skall anföra dessa synpunkter och ge Kungl. Maj:t till känna att en fortsatt lokalplanering vid Stockholms universitet omedelbart måste startas för att vi inte skall behöva fortsätta i den olyckliga situation som vi nu befinner oss i och som vi har befunnit oss i under de senaste tio åren. Herr talman! Med detta korta anförande ber jag att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman!

Det är detta yrkande i motionen som utskottet har haft att ta ställning till. Den Treservation som nu föreligger innebär faktiskt ett yrkande att utskottet skulle ha tagit ställning till var och hur man skall planera i fortsättningen. Utskottet vill erinra om att det i enlighet med statsmakternas beslut vid 1964 års riksdag har inrättats lokaloch utrustningsprogramkommittéer bl.a. för Stockholms universitet. Den kommitté som alltså finns för Stockholms universitet har just till uppgift att utarbeta lokal. och utrustningsprogram för universitetet samt att utreda de lokal. och utrustningsbehov som kan föranledas av förslag från vederbörande lokala eller centrala universitetsoch högskolemyndigheter. Såvitt vi har oss bekant ingår i denna lokaloch utrustningskommitté personer som är engagerade vid universitetet. Vi anser att det måste ankomma på dessa lokaloch utrustningskommittéer att, om de finner det påkallat, ta initiativ till sådan utbyggnad som kan vara föranledd av de förhållanden herr Wallmark nyss talade om. Mot den bakgrunden anser sig utskottet inte ha anledning att ta upp frågan på det sätt som herr Wallmark önskar, dvs. att utskottet skall ta ställning till hur planeringen bör ske i fortsättningen.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
Herr talman! För det första vill jag säga till herr Mårtensson att i reservationen anges varken hur eller var den fortsatta planeringen skall ske. Där påpekas endast de problem som man måste beakta när man skall fortsätta att planera. För det andra vill jag säga att LUP kommittén har att arbeta efter de ramar som riksdagen beslöt om i våras, alltså totalt 36 000 m?. Det är vad kommittén har att göra upp lokalprogram och dispositionsplan efter, och det är vad den sysslar med. Om kommittén skulle kunna tänkas ta upp den fråga som vi har motionerat om, skulle den möjligtvis kunna göra det med anledning av den debatt som vi har haft i riksdagen i dag och de uttalanden som utskottets talesman nu gör om att det är kommitténs skyldighet att ta upp dessa saker. I så fall är det tacknämligt. Vi reservanter anser emellertid att riksdagen bör ha en åsikt i frågan huruvida Frescati och Stockholms universitet skall behöva vara en lidandeshistoria under hela 1970-talet. Av det skälet finns det anledning för riksdagen att påtala att planeringen av universitetets fortsatta utbyggnad bör starta omgående. Detta är motivet till den motion som har väckts och till den reservation som har fogats till utlåtandet. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! I sakfrågan torde det inte råda alltför stora meningsskiljaktigheter. Det som skiljer majoriteten och reservanterna åt är att vi inom majoriteten önskar avvakta ett förslag från Kungl. Maj:t med redovisning av alla sakuppgifter i frågan, innan riksdagen tar ställning, medan reservanterna redan nu vill binda upp riksdagen i denna fråga. Vi som företräder majoriteten anser att vårt förslag är det sakligt riktiga. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag trodde inte att jag i egenskap av motionär skulle inleda denna debatt, men då så tycks vara fallet vill jag anföra några synpunkter på det förslag vi har framlagt.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 Remissvaren är genomgående positiva till det förslag om en översyn av lagstiftningen för stiftelser som framförts i nämnda motioner samt i två andra motioner, vilka dock har haft andra bevekelsegrunder för sina förslag. Aktiebolagsutredningen anser en översyn påkallad på grund av de ”stora ekonomiska värden som förvaltas av stiftelserna och den betydelsefulla roll de spelar i samhället” samt ”de knapphändiga reglerna i 1929 års lag rörande stiftelsernas juridiska organisation”. Utredningen anser det vidare ”lämpligt att upptaga frågorna om ökade möjligheter att ändra stiftelsernas ändamål och att i vissa fall sammanföra mindre stiftelser med likartade ändamål”. Detta är just ett önskemål som vi har framfört i vår motion. Samarbetsutredningen anser också i sitt i år framlagda betänkande att tiden nu bör vara mogen att vidta en genomgripande översyn av den lagstiftning som reglerar detta institut. Utskottets majoritet uttalar ingen mening om den fråga det här gäller utan hänvisar blott till det arbete som pågår på olika håll och anser det inte påkallat med någon åtgärd från riksdagens sida. Reservationen är mera positiv och borde ha tilltalat motionärerna enär den tillmötesgår kravet på översyn. Reservationen, motionen I: 389 och förresten flera av remissvaren går dock betydligt längre än vad vi hade avsett med vår motion. Vi avsåg inte en allmän översyn av lagstiftningen om stiftelseinstitutet utan endast smärre förbättringar i takt med tiden — dels en bättre tillsyn över stiftelser av mindre omfattning, dels en översyn om ändring av föråldrade och otidsenliga fondbestämmelser, dels slutligen ett reglerat system för sammanläggning av små fonder till en s.k. samfond. Det blir ofta en tungrodd och besvärlig fondförvaltning för framför allt kommuner och församlingar när det gäller alla dessa småfonder med en årlig utdelning av blott några tiotal kronor. Ändamålet för utdelning är ofta förlegat då det nu föreligger helt andra förutsättningar än på den tid då donationen ursprungligen gjordes. Då reservationen till största delen bygger på motion I:389 och eftersom jag inte kan godta de synpunkter som där kommit fram samt inte heller är villig att skriva under på allt som sägs i reservationen kan jag vid den kommande omröstningen ej följa den. Motionärerna bakom =<:motionerna 1:60 och II: 71 förutsätter att frågan, som utskottsmajoriteten anför, ägnas uppmärksamhet inom Kungl. Maj:ts kansli. Jag uttalar också den förhoppningen att på grundval av de olika utredningarna en Översyn sker med största skyndsamhet och att de av oss påtalade olägenheterna i lagstiftningen därvid beaktas. Då denna handläggning i nuvarande läge synes snabbare leda till resultat, kan jag, herr talman, för dagen nöja mig med detta.

Herr talman! Herr Hjorth hade inget yrkande beträffande den motion som han väckt. Vi vill från utskottets sida endast hänvisa till att permutationsrätten, som alltså behandlas i motionen, övervägs inom departementsutredningen. Även grundlagberedningen sysslar med denna fråga. Jag har ingen anledning att gå in på förslagen i de övriga motionerna, utan ber helt kort att få yrka bifall till utskottets utlåtande.
Herr talman! Jag har ingen anledning att gå in i en större debatt i detta ärende. Den reservation som föreligger redovisar på ett ganska klart sätt de synpunkter som reservanterna företräder. En liten aning underligt kanske man tycker att det är att herr Hjorth har så lätt för att gå ifrån sina yrkanden i sammanhanget och är beredd att låta sin reservation falla. Vi som företräder reservationen menar att det här är fråga om ett verkligt angeläget ärende. Det är av största betydelse att en översyn äger rum. Det var länge sedan det fastställdes var man står i detta ärende, som ju varit föremål för en livlig debatt under senare år. Det innebär alltså att följa med utvecklingen om man biträder reservationens förslag. Herr talman! Jag nöjer mig med att yrka bifall till den reservation som föreligger, och dess yrkande i såväl p. A som p. B.
Herr talman! Det är inte alls så, herr Sörenson, att jag för min del har lätt att falla ifrån de förslag som ställts. Men med de upplysningar vi har fått under behandlingen anser jag att vi snabbare kommer till ett resultat med de redan pågående utredningarna. Eftersom det för oss är viktigast att uppnå avsedd verkan har vi i detta läge inte velat vara med om den genomgripande utredning som reservationen innefattar och vilken skulle ta mycket lång tid samt fördröja hela handläggningen av ärendet.
Herr talman! Jag har ingen anledning att djupare kommentera det yttrande som just har fällts av herr Hjorth, men jag vill citera vad som har sagts i reservationen: ”Det förordade utredningsarbetet behöver uppenbarligen inte fördröja de reformer i begränsat hänseende som kan bli resultatet av samarbetsutredningens lagförslag.” Det är alltså verkligen fråga om ett aktivt ställningstagande från utskottets sida i detta sammanhang. Herr talman! Vi kommer här in på problem som berör hur parlamentarismen fungerar. Om man sitter i ett utskott och tillhör en minoritet upplever man gång på gång den situationen att man får höra att ingenting kan göras för här förekommer en utredning, här är det att förvänta en sådan från Kungl. Maj:ts kansli, eller något liknande. Det är otänkbart att kunna agera på ett skapande och ansvarigt sätt för samhället om man inte är beredd att ta ini tiativ. Man kan inte så att säga låta sig tystas ner av påståenden om att man når ett mål snabbare på annat sätt. Vi menar att detta är en angelägen sak, och vi vill som reservanter ge uttryck för att frågan är så angelägen att Kungl. Maj:t bör ägna den uppmärksamhet. Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Då herr Sörenson i viss mån gick in på sakfrågorna, kan man erinra om att frågan om tillsyn över stiftelser aktualiserats vid flera tillfällen här i riksdagen under senare år. Flera statliga utredningar har, som herr Sörenson antydde, sysslat med dessa frågor — koncentrationsutredningen, samarbetsutredningen och även den under våren 1970 tillsatta utredningen rörande den kommunala demokratin. Koncentrationsutredningen har redovisat undersökningar om stiftelsernas inflytande inom näringslivet, och samarbetsutredningen föreslår i ett betänkande lagstiftning om ökad offentlig insyn i de större av dessa stiftelser. Kungl. Maj:t skulle få förordna en ledamot i styrelsen för allmännyttig stiftelse, när tillgångarna överstiger 5 miljoner kronor, och när tillgångarna överstiger 1 miljon kronor skulle stiftelsen alltid stå under kontroll enligt tillsynslagen. I motionen nr 389 i första kammaren, som reservationen i huvudsak bygger på, tycks man framför allt skjuta in sig på de kommunala bostadsstiftelserna, där man anser att ökad insyn är nödvändig. Till detta kan erinras om att även om bostadsstiftelserna i allmänhet inte är föremål för tillsyn enligt 1929 års tillsynslag står de under kontroll av kommunens styrelse och beslutande organ. Kommunens fullmäktige tillsätter revisorer och fattar beslut med anledning av revisionsoch verksamhetsberättelserna. Jag kan även hänvisa till det remissyttrande som länsstyrelsen i Stockholms län lämnat och där det heter att före fintliga regleringar av bostadsstiftelsernas verksamhet synes tillgodose rimliga krav på betryggande kontroll över deras förvaltning. Länsstyrelsen säger vidare: ”Frågan om stiftelseinstitutet är en lämplig juridisk form för bostadsföretagens verksamhet bör övervägas i samband med frågan om särskild företagsform för kommunal affärsverksamhet.” Länsstyrelsen hänvisar till det förslag som framlagts av kommunalrättskommittén. Utskottet anser att hela detta lagstiftningskomplex är föremål för uppmärksamhet inom Kungl. Maj:ts kansli och att riksdagen därför inte behöver ta något särskilt initiativ i frågan. Utskottet har heller inte — i motsats till herr Sörenson — kunnat bortse ifrån att en allmän översyn av denna lagstiftning nu skulle kunna föregripa ställningstagandet till vad som samarbetsutredningen föreslagit beträffande ökad allmän insyn i de större stiftelserna. Med det anförda ber jag därför, herr talman, att än en gång få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Diskussionen om metoder och framkomstmöjligheter i näringslivspolitiken måste givetvis ske i klar insikt om vårt internationella beroende. Vårt beroende är under alla omständigheter starkt och kommer inte att minskas, och frågan gäller om vi på ett tillfredsställande sätt skall kunna göra vårt inflytande gällande i ekonomisk-politiska sammanhang. Den starka ökningen av de multinationella företagen är i sig en illustration till nämnda synpunkter. Nu är det väl så att det multinationella företaget som begrepp ofta ger association till något mystiskt, något som vi helst bör bevaras ifrån. Ofta ses företagen som stora kolosser, som rullar fram och trampar ned saker och värden, som vi av tradition lärt oss vörda. Demokratiska beslut försätts ur spel, och främmande kapital kontrollerar våra naturtillgångar. Det är väl tyvärr så att det ligger något i detta — det finns en viss sanning i denna bild. Men vi måste komma ihåg att de multinationella företagen ingalunda är en ny företeelse. Redan i början av seklet förekom bl.a. tyska och engelska företag som var förgrenade till ett stort antal länder. Vad som oftast glöms bort är att den multinationella företagsamheten i dag till större delen är ett led i det stora exportföretagets normala företagarverksamhet. De multinationella dragen är en konsekvens av den ekonomiska utvecklingen i efterkrigstidens industriländer, och uppenbart är att företagen i många sammanhang på ett påtagligt sätt bidrar till västländernas ekonomiska utveckling. Uppenbart är också att skall ett befolkningsmässigt litet land som vårt behålla rangen som ett avancerat industriland med en hög levnadsstandard så kräver det en omfattande internationell samverkan. De multinationella företagen kan i många sammanhang på ett påtagligt sätt bidra till värdländernas ekonomiska utveckling, men de skapar också nya problem som är både allvarliga och svårbemästrade. Det framgår också av utskottsutlåtandet att det enligt svensk lag finns åtskilliga restriktioner som gäller för utländsk etablering i vårt land och i fråga om möjligheterna för utländska medborgare och företag att skaffa sig inflytande i svenska företag. Och helt naturligt är de utländska dotterföretagen i sin verksamhet i Sverige underkastade samma regler som svenska företag. Vidare är det enligt utskottets mening självklart att den utländska företagsetableringen i vårt land, och då särskilt i multinationella företags regi, underordnas de mål som samhället vill uppnå på olika områden. Det sägs vidare att dessa problem till stor del är gemensamma för samtliga berörda länder, varför en internationell samverkan på detta område ter sig naturlig. Man hänvisar också till det utredningsarbete som pågår inom OECD och som bl.a. syftar till att få fram en grundläggande information om de multinationella företagen. Åtskilliga av dessa problem kommer väl även att aktualiseras vid de kommande överläggningarna med EEC. Det sägs också att industridepartementet ägnar uppmärksamhet åt dessa företag. Utskottsmajoriteten anser alltså att något behov av en utredning inte föreligger. Vi reservanter finner det däremot angeläget med en parlamentarisk utredning för att få en samlad bedömning och för att utreda problemen i samband med de multinationella företagen, som väl kan rubriceras som ”den osynliga maktens problem”. Man kan fråga sig vilken kontroll värdländerna har över dessa kommersiella bjässar. Hur skall de påverkas av värdländernas politik? Hur skall löntagarnas inflytande göra sig gällande? Och slutligen, hur påverkas våra möjligheter att effektivt genomföra vår regional-, näringsoch arbetsmarknadspolitik? Herr talman! Detta sammantaget gör det angeläget att få till stånd en utredning som överväger vilka åtgärder som kan vara erforderliga för att komma till rätta med de problem som är förknippade med den multinationella verksamheten. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till föreliggande reservation.

Herr talman! Inom bankoutskottet är vi i stort överens om problematiken när det gäller de multinationella företagen, och det framgick också av herr Annerås anförande. Motionärerna berör i sin motion nödvändigheten av internationella överenskommelser som en grund för en effektiv kontroll av de multinationella företagen. I anslutning härtill förtjänar det också nämnas att de svenska investeringarna i utlandet nästan varje år under 1960 talet varit större än de utländska investeringarna i Sverige. De multinationella företagen kommer inom överskådlig tid att erbjuda stora och svårlösta problem även för de fackliga organisationerna världen över. På tjänstemannasidan är man på det klara med situationen och följer den med mycket stor uppmärksamhet. Frågan upptogs för övrigt till särskild, grundlig granskning vid tjänstemannainternationalens 16:e världskongress i Dublin den 19—22 oktober i år. Utskottet vill som sin mening understryka att det måste vara ett självklart krav att den utländska företagsetableringen i Sverige underordnas de mål som samhället vill uppnå på olika områden. Dessa problem är till stor del gemensamma för berörda länder, varför en internationell samverkan på detta område ter sig naturlig. Utskottet har sig bekant att ett utredningsarbete, som bl.a. syftar till att få fram grundläggande information om de multinationella företagen, redan igångsatts inom OECD. Vi är också inom utskottet medvetna om att industridepartementet ägnar uppmärksamhet åt dessa företag. Vidare kan erinras om att riksdagen på bevillningsutskottets förslag hemställt om en utredning av de multinationella företagens beskattningsförhållanden. Flera av dessa berörda problem aktualiseras också i det förberedelsearbete som pågår inför överläggningarna med den europeiska ekonomiska gemenskapen, EEC. Med hänvisning till vad som här anförts, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag är fullt på det klara med att det i denna kammare finns åtskilliga ledamöter som är betydligt sakkunnigare än jag när det gäller bar navårdsmannainstitutionen, barnavårdsfrågornas organisation över huvud taget, osv. När jag i år återigen agerar i den här frågan är det alltså utifrån rena lekmannasynpunkter. Det framstår för många medborgare som oriktigt att stämpla en grupp människor i samhället som otillräckliga att handha vården om sina barn. Jag skall inte uppehålla mig alltför mycket vid de praktiska tingen. Jag skall bara be att få fästa kammarens uppmärksamhet på bakgrunden till årets motioner, på remissbehandlingen och på hur årets behandling i utskottet står i förhållande till föregående riksdagsbehandling. Vid 1969 års riksdag kom frågan så att säga som en blixt från klar himmel. Det var en helt ny fråga som togs upp under den allmänna motionstiden. Man fick ett intryck av att utskottet var mer eller mindre taget på sängen. Det kom ett ganska abrupt avslagsyrkande utan närmare redogörelse för riktigheten i tankegångarna. Utskottet uppehöll sig även vid svårigheten att snabbt genomföra en sådan reform som det här är fråga om, och det kan ha haft sin betydelse också för årets utskottsbehandling. Några av de tankegångar som framfördes i fjol har kommit igen i år också i ett annat motionspar, som i princip ger uttryck för samma värderingar som den motion jag undertecknat. Dessa motionärer vill emellertid gå litet försiktigare fram. De vill hänskjuta frågan till en allsidig utredning. I justitieministerns inlägg i denna kammare i fjol fanns inte någonting som gav vid handen att alltför besvärliga principiella problem skulle dyka upp vid genomförandet av en sådan här reform. Justitieministerns anförande var egentligen en bön om litet anstånd, när han talade för utskottets skrivning. Han ville ha något år på sig. Det året har gått nu. Motionen har kommit igen. Remissyttrandena är som vanligt splittrade. Åtskilliga talar mot reformens snabba genomförande. Ingen talar emot motionens anda. Jag har tagit fasta på ett uttryck i ett remissyttrande, där det sägs att de svårigheter som har rests mot genomförandet utan föregående utredning inte är av annan art än att en utredning borde kunna genomföras inom Kungl. Maj:ts kansli. Däremot har åtskilliga remissinstanser som har med den praktiska handläggningen att göra uttalat att de inte ser några svårigheter med ett snabbt genomförande. Stockholms stads barnavårdsnämnd borde rimligen vara väl insatt i inte bara de praktiska frågorna utan också de mänskliga och juridiska konsekvenserna av att avskaffa det obligatoriska barnavårdsmannaskapet. Jag skall, herr talman, överlämna åt min medmotionär, fru Lundblad, att utveckla synpunkterna på hur det obligatoriska barnavårdsmannaskapet i dag fungerar. Jag skall återigen be att få understryka det orimliga i att i dag slå vakt om ett synsätt, som ledde till en lagstiftning för 50 år sedan, och det orimliga i att hävda att Kungl. Maj:t inte kan behandla dessa frågor på riksdagens beställning. Jag anser, herr talman, att frågorna är av den beskaffenheten att en direkt beställning från riksdagen till Kungl. Maj:t att genomföra en reform är aktuell. Jag ber därför att få yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Frågan om barnavårdsmannaskapets vara eller inte vara har kanske varit aktuell mer än ett år, ty under ett tiotal år har motioner väckts med syfte att söka ändra på innehållet i förordningen om barnavårdsmannaskap. Redan i början av 1960-talet ville man främst stärka de delar av barnavårdsmannaskapet som bestod i socialt och personligt stöd åt mor och barn. Men under de senaste åren har frågan här i riksdagen mest gällt om man borde slopa det personliga förordnandet av en barnavårdsman för varje utomäktenskapligt fött barn. Redan för ett tiotal år sedan förstod alltså vissa riksdagsmän att något borde göras om barnavårdsmannastödet skulle få ett mera reellt innehåll och stödet främst gå till dem som hade det största behovet av det. Men trots alla dessa framstötar i riksdagen har inga större förbättringar inträffat. Under 1969 års riksdag behandlades en motion med i huvudsak samma syfte som den motion som jag är medansvarig för i år. Den innehöll nämligen förslag om att det automatiska förordnandet av en samhällets tillsynsman för barn födda utom äktenskapet avskaffas och att barnavårdsmännens juridiska uppgifter skulle överföras till barnavårdsnämnderna eller till sociala distriktsnämnder. Vid behandlingen av denna motion 1969 biföll andra kammaren en reservation i motionens anda med en övervikt av 23 röster, men första kammaren beslöt med 86 röster mot 29 att ingen ändring skulle ske. I år har avlämnats en motion om utredning av barnavårdsmannaskapets utformning för att eliminera vissa olägenheter. Denna motion har dock avlämnats av de riksdagsmän som förra året röstade emot en ändring i syfte att avskaffa barnavårdsmannaskapet. Jag tror därför att denna motion om en utredning inte i första hand syftar till att slopa det obligatoriska förordnandet av barnavårdsman. Tvärtom synes det mig som om motionstexten i denna motion ger vid handen att man bara önskar en uppmjukning och en anpassning av det nuvarande systemet. De två motionerna till årets riksdag har varit föremål för en ovanligt noggrann remissbehandling, vilket också framgår av utskottets utlåtande. Jag skulle ett ögonblick vilja dröja vid några av remissvaren, speciellt Kommunförbundets yttrande och en del yttranden som har fogats till det remissvar som har avgivits av länsstyrelsen i Norrbottens län. Det är kommunerna och deras tjänstemän som har den omedelbara kontakten med barnavården ute på fältet, som vet hur klienterna reagerar och hur arbetet flyter. Kommunförbundet säger att den nya socialvårdsorganisationen med tillämpning av helhetssynen i ärendebehandlingen kommer att ha goda förutsättningar för att utan tvång och särbehandling erbjuda bättre hjälp och stöd än vad barnavårdsmannainstitutionen vanligtvis i dag ger. Därför har också majoriteten av Kommunförbundets styrelse tillstyrkt motionerna om avskaffande av barnavårdsmannainstitutionen, alltså de motioner som omfattas av reservationen vid utskottets utlåtande. Jag är säker på att Kommunförbundet därvid stöder sig på en mycket utbredd uppfattning i åtminstone de större kommunerna, och många kommuner tillhör ju nu efter årsskiftet de större. Detta framgår också av den klara inställning som de i Norrbottens län tillfrågade kommunerna har. Det är en gemensam önskan från både Luleå, Haparanda, Kalix och Gällivare samt från länsstyrelsens barnavårdskonsulent att inget dröjsmål bör ske med att avskaffa det nuvarande systemet med barnavårdsmannaförordnande. I Luleå säger man bl.a.: ”Den nuvarande barnavårdsmannaainstitutionen medför ett stort administrativt arbete för barnavårdsnämnderna, vilket icke är till något gagn för mödrarna och barnen. Fullgörandet av de kurativa uppgifterna behöver icke bli sämre om det personliga barnavårdsmannaskapet upphör och de nya socialnämnderna — centraleller distriktsnämnder — övertar ansvar och uppgifter. Institutionen är föråldrad och bör utgå ur lagstiftningen.” Stockholms stads barnavårdsnämnd har haft samma inställning och har också tillstyrkt att bestämmelsen om barvårdsmannaförordnande skall upphävas. Kommunerna väntar ett klart besked: Barnavårdsmännen kvar eller icke? Man måste kunna veta detta för att bygga upp en fungerande socialvårdsorganisation i kommunerna. Kommunförbundet säger att om en lösning av problemet kring barnavårdsmannainstitutionen ytterligare försenas genom nya utredningar så uppstår det mycket stora organisatoriska svårigheter. Därför är ett bifall till reservationen den lösning som man väntar på i många kommuner. När det gäller frågan om en utredning av barnavårdsmannaskapen kommer många olika uppfattningar till uttryck i remissyttrandena. I den motion som yrkar på utredning har sagts att det skulle kunna ske en relativt snabb utredning, en utredning utan dröjsmål. Men när man närmare ser på vad de olika remissinstanserna har yttrat förefaller det inte kunna bli någon skyndsam utredning. Socialutredningen tycker inte att frågan brådskar så mycket att den skall behandlas med förtur. Även första lagutskottet säger att frågan kräver en djupgående och omsorgsfull prövning, en allsidig och förutsättningslös utredning. Länsstyrelsen i Norrbottens län vill att frågan skall överlämnas till familjerättsutredningen, utan hänsyn till de direktiv som utredningen tidigare har fått. Av allt detta kan man förstå att om man skall gå på förslagen om en utredning av barnavårdsmannaskapen så kommer det i realiteten att betyda en lång fördröjning av en lösning, trots att man i kommunerna och på socialbyråerna i dag väntar på en snabb lösning av detta problem. Herr talman! Redan vid förra årets debatt betonade jag att barnavårdsmännen under många år har gjort ett socialt värdefullt arbete för både mödrars och barns bästa. Men tiden har ändrat förhållandena för barn födda utom äktenskap och deras mödrar. Riksdagen har verksamt bidragit till att på område efter område förändra dessa medborgares dagliga villkor till det Ang. barnavårdsmannainstitutionen bättre. Som barnavårdsman under många år har jag haft anledning att glädjas över denna utveckling. Den innebär att generella hjälpformer utgår i ständigt ökad omfattning, speciellt till ensamstående föräldrar. Man har också förbättrat tidigare bidrag. Som exempel kan jag nämna bostadstillägg, grundavdrag vid den nya beskattningen och de olika bidragen i anslutning därtill. Jag kan också hänvisa till att bidragsförskottet förbättrats. Barntillsynsmöjligheterna ökar i snabb takt, utbildningsmöjligheterna har gjorts oavhängiga av föräldrarnas ekonomiska situation, möjligheterna till omskolningsbidrag för ensamstående föräldrar har ökat och likaså möjligheterna till bättre avlönat arbete. Därför kan man säga att det socialekonomiska behovet av barnavårdsmännens tjänster i dag är nästan obefintligt. I de många kommuner som nu, efter riksdagens beslut om en ny nämndorganisation på socialvårdens område, är på väg att planera för en ny uppläggning av socialvårdsarbetet väntar man otåligt på ett beslut om barnavårdsmannaskapet. Man önskar inte på det hållet att frågan genom en utredning åter skjuts på framtiden, vilket skulle medföra en fortsatt urholkning av barnavårdsmannaskapens reella innehåll. För den unga ogifta modern som — om jag skall citera en del av remissutlåtandet från Bodens stad — ”ofta inte är den hjälplösa och övergivna varelse som för 50 år sedan” har barnavårdsmännen i de större kommunerna alltför ofta haft ett slags skenfunktion. Kontakten med dem har inte upplevts som något speciellt personligt stöd av den kvalitet som de olika förordningarna och lagarna kan ge intryck av. Jag skulle rent av vilja betrakta barnavårdsmannaskapet som ett slags appendix i den moderna socialvårdsorganisationen — ett appendix som är besvärligt och onödigt för kommunerna och som till och med är smärtsamt för en del mödrar. Det måste bort. Social styrelsen har i en annan utredning om den öppna socialvården nyligen anfört att vi har mycket förlegat arvegods som bör rensas bort ur vår sociallagstiftning. Jag instämmer i detta. Vi måste flytta fram positionerna på socialvårdens område. Vi stiftar varje år lagar för att nå det syftet, men vi får inte heller tveka att ta bort lagstiftning som präglas av förlegade värderingar och av arbetsformer som är överspelade. Barnavårdsmännens juridiska, sociala och rådgivande uppgifter bör kunna överlåtas på barnavårdsnämnderna och sociala distriktsnämnder eller centralnämnder. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Jag anser att det hittills talats väl mycket om förlegade tankegångar, helt utan anledning i en debatt som bör föras mycket lågstämt, logiskt och resonerande. Ungefär samma grundvärderingar kommer igen i första lagutskottets utlåtande och i reservationen. Såväl majoritetens utlåtande som reservationen pekar på den utveckling som ägt rum i samhället sedan barnavårdsmannainstitutionen inrättades för ungefär 50 år sedan. Både utlåtandet och reservationen visar på möjligheterna till ändring. Det väsentliga är dock att första lagutskottets majoritet — endast en ledamot har reserverat sig — inte har hänsyftat på kommunerna och, som fru Lundblad uttryckte det, deras iver att riksdagen skulle bestämma sig. Vi har pekat på den praxis som vi haft så länge den svenska riksdagen har funnits till — att inte ta bort en institution av så gammalt slag innan man helt och fullt har klart för sig vad man sätter i dess ställe. Ett par pågående utredningar har fått vissa direktiv även när det gäller barnavårdsmannaskapet. Jag tillhör en av dem — familjelagssakkunniga — och det är rätt intressant att inledningsvis konstatera att talet om de ökade svenska skilsmässorna inte längre är riktigt. Vi har haft en markant stigande kurva fram till 1967—1968. Sedan är skilsmässofrekvensen nästan oförändrad. Detta innebär inte utan vidare — man har ännu inte hunnit undersöka det närmare — att inte människor skiljs lika mycket som tidigare. Men vi har i allt större utsträckning fått s.k. samvetsäktenskap, och när det gäller dessa kan statistiken aldrig helt fastställa huruvida människor skiljs åt. Samtidigt har vi funnit att antalet födda barn utom äktenskapet ökar mycket stadigt. Det var 12 000 per år i början av 1960-talet, det var 18000 år 1968, och det bör uppenbarligen vara omkring 20 000 i år. Det är delvis kring dessa barn som hela denna diskussion rör sig. Som en följd av jämlikhetsdebatten har man dragit fram de ogifta mödrarnas situation, först och främst när man har velat argumentera mot det personliga barnavårdsmannaskapet. Jag förstår att det för många föräldrar, som av principiella skäl inte vill ingå äktenskap, verkligen kan, som det sägs i motionerna I:163 och 1I1I:182 samt I:25 och II: 27, upplevas som ett utslag av samhällets förmynderi mot ogifta mödrar. Men man har i dessa resonemang — och de går igen även i direktiven till de två nämnda utredningarna — också pekat på barnets situation. Större delen av de ca 20000 barn som i år föds utom äktenskap behöver uppenbarligen ingen obligatoriskt förordnad barnavårdsman. För de flesta ungdomar och andra som sätter barn till världen utan att ha ingått äktenskap är det uppenbarligen inte heller nödvändigt att barnavårdsman förordnas.

Jag håller helt med fru Lundblad när hon talar om den utveckling som har ägt rum socialpolitiskt sett i fråga om möjligheterna att stödja och hjälpa ensamma barn och föräldrar.

Det är alltså en ”höftning” beträffande en gift grupp och en ogift grupp som kan tyckas vara ganska olycklig. Men huruvida vi i dag skall vara beredda att omedelbart avskaffa barnavårdsmannaskapet är vi inom utskottet osäkra på. Säker är endast reservationen på den punkten. Vi bestämde oss inom utskottet för att riktigt noggrant remissbehandla denna fråga. Om man läser remissutfallet blir man emellertid inte särskilt mycket klokare. En så tung remissinstans som socialstyrelsen t.ex. har inte velat gå med på att vi utan vidare avskaffar barnavårdsmannaskapet. Kravet på en allsidig och förutsättningslös utredning har verkligen fått mycket stor anslutning. Länsstyrelsen i Norrbottens län, minoriteten inom Kommunförbundet — och det är en ganska stor minoritet — samt Föreningen Sveriges rättshjälpsjurister tillstyrker en allsidig och förutsättningslös utredning. En utredning förordas också av socialstyrelsen, socialutredningen, familjelagssakkunniga, Advokatsamfundet och barnavårdsdirektören i Stockholm.

Inte ens dessa instanser är alltså säkra på att man utan vidare kan överlåta till Kungl. Maj:t att göra en översyn av denna fråga. Jag vill betona att det är väldigt många förordningar, lagar och författningar som måste utarbetas och vilka man, herr Torsten Hansson, uppenbarligen inte har någon anledning att ta itu med i justitiedepartementet innan riksdagen klart har sagt ifrån huruvida man Önskar ett sådant arbete. Till och med de instanser som alltså har tillstyrkt reservationen har till hälften tagit tillbaka, och de önskar ändå någon form av remissförfarande. Utskottets remissvar ger alltså ingen riktig klarhet. Det är rätt intressant när man som jag i min egenskap av ledamot i familjelagssakkunniga varit ute på kurser om direktiven kunnat ta upp en studiefråga omkring just det obligatoriska barnavårdsmannaskapets borttagande eller inte. Jag har varit i tio olika delar av landet och jag har bl.a. medverkat på fyra kretsmöten i Norrbotten. Jag har i mina frågor pekat på de nackdelar som verkligen är förenade med ett obligatoriskt barnavårdsmannaskap i dag. Jag har också erinrat om den lilla grupp mödrar som kanske fortfarande behöver ett visst stöd samt de 40 000 frånskilda mödrar som helt frivilligt har begärt personligt barnavårdsmannaskap och beträffande vilka vi inte vet hur vi skall förfara, om vi tar bort det obligatoriska barnavårdsmannaskapet. I dessa debatter har också barnavårdsmän deltagit. De har Ikonsulterats när man har skrivit remissyttrandena, vilket kommit fram först när de har formulerat sina svar i studiegrupperna. Inte heller de är överens. Vi står inför det faktum att vi inte fått något entydigt utslag vare sig för det ena förfarandet eller för det andra. Principiellt är nog både reservanten och utskottet i stort sett överens. Därför har utskottet tyckt att det vore lämpligt med en utredning av denna fråga. Jag delar inte fru Lundblads farhågor att detta kommer att fördröja beslutet alltför länge. Utskottet har pekat på att en utredning skulle kunna göras inom familjelagssakkunniga eller också av en separat kommitté eller i socialutredningen. För min del vill jag bestämt hävda att det lyckligaste och bästa vore om Kungl. Maj:t tillsatte en separat kommitté som med största skyndsamhet utredde frågan. Jag tror också att det finns ganska stora utsikter till att Kungl. Maj:t följer en sådan rekommendation, eftersom de övriga nämnda utredningarna har mycket annat på sin dagordning. Det bör alltså gå att inom en ganska kort tid få fram konkreta förslag om hur vi skall förfara. Med hänsyn till detta, och med hänsyn till traditionen att aldrig tvärt skära av något innan vi vet konsekvenserna och vilka lagändringar, författningsändringar etc. som behöver göras, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber att med anledning av första lagutskottets utlåtande nr 49 få framföra några allmänna synpunkter på denna fråga. Även om de bestämmelser som reglerar barnavårdsmans arbete i allt väsentligt är oförändrade, har dock barnavårdsmännens ställning och uppgifter förskjutits väsentligt. Detta förhållande synes först och främst vara en åter verkan av utvecklingen på det socialpolitiska området, vilket innebär en mera målmedveten inriktning på förebyggande åtgärder. Det är självklart att den profylaktiska socialvården främst inriktar sig på familjen och barnen. Det är ingen överdrift att påstå att barnavårdsmannen fått — eller borde ha fått — en nyckelposition inom socialvården. Men utan kunnig personal blir en aldrig så väl organiserad socialvård alltför lätt ett skal utan kärna. Tyvärr har inte alla barnavårdsnämnder helt insett detta. Vad är då orsaken till att barnavårdsmannainstitutionen inte blivit vad den kunde och borde vara? Den yttersta orsaken får sägas vara att barnavårdsnämnderna i många fall inte förstått att barnavårdsmannen intar en nyckelposition inom socialvården. Denna bristfälliga uppfattning om barnavårdsmans arbete och denna felvärdering av uppgifterna har bl.a. medfört låg lönesättning, felrekryteringar och svårighet att få välkvalificerat folk. Det är en sida av saken. Ansvaret för mor och barn bör vidare ge barnavårdsnämnderna den inställningen att endast det bästa är gott nog, när de utser ombud. I och med att vi fått större kommunenheter kommer enligt min förmodan i varje fall mera påtagliga brister att bortfalla. Barnavårdsmannen har ett förebyggande arbete, hårt och strävsamt, samtidigt som vederbörande intar en självständig ställning. Detta arbete fordrar djup förståelse, hänsyn, takt och en psykologisk kunskap. Enligt min erfarenhet har barnavårdsmannainstitutionen inom kommunerna inte alltid visats det intresse och fått den kontakt som den är berättigad till utan i viss mån kommit i skuggan av annat barnavårdsarbete.

Många ogifta mödrar är alltjämt och kommer alt vara i behov av den personliga kontakt och det stöd en barnavårdsman kan ge i en svår situation. Barnavårdsmannainstitutionen har trots sin mer än 50-åriga tillvaro aldrig fått en reell chans att bli den serviceorganisation som den var avsedd att bli och skulle kunna bli genom vissa jämkningar i bestämmelserna. De remissinstanser som tillstyrkt en utredning har mycket starka argument för ett bibehållande av barnavårdsmannainstitutionen.

För modern kan det vidare vara av värde att veta till vem hon skall vända sig för att få råd och hjälp. Skall stöduppgiften vila på barnavårdsnämnden såsom myndighet riskerar hon att vid kontakterna med dess förvaltning få lägga fram sina personliga problem för olika tjänstemän allt efter den aktuella arbetsfördelningen hos denna. Insynen i hennes personliga förhållanden blir på så sätt mera spridd än om kontakterna sköts av en viss barnavårdsman. Till en sådan kan modern vidare vända sig utom arbetstiden för att få råd och hjälp vilket för många kan vara en värdefull möjlighet. Det är också tydligt att den personliga kännedomen om ett visst fall — vilken får antas vara synnerligen betydelsefull i barnavårdsärenden — går förlorad vid byte av handläggare.

Detta instämmer jag i. Det kan inte vara riktigt, såsom i det andra motionsparet I: 25 och II: 27 yrkas, att utan en egentlig utredning forcera fram ett beslut i en så ömtålig och viktig samhällsfråga. Herr talman! Jag hemställer att riksdagen måtte besluta om en skyndsam, allsidig och förutsättningslös översyn av barnavårdsmannainstitutionen i enlighet med utskottets förslag.

Herr talman! I likhet med herr Hansson skall jag från början be att få påpeka att jag är lekman och inte på något sätt expert i denna fråga. Jag tar mig ändå friheten att lägga vissa Synpunkter, eftersom jag är medmotionär.

Det är barnets intresse som vi främst måste ha i åtanke, när vi diskuterar denna fråga. Jag tycker till och med, fröken Mattson, att det tar över riksdagens praxis och traditioner. I fröken Mattsons i övrigt mycket koncilianta anförande tyckte jag mig ändå skönja någonting av att om man gick på reservationens linje med dess yrkande om att förslag till nya bestämmelser föreläggs nästa års riksdag, så skulle barnens rätt på något sätt trädas för när — de skulle få det sämre. Men så är inte alls fallet; detta är givetvis inte motionärernas uppfattning utan alldeles tvärtom. Om man avskaffar barnavårdsmannainstitutionen sådan som den nu i realiteten ter sig så skulle barnen få det bättre med en annan organisation. De som bäst behöver stödet skulle verkligen få det. Nu är enligt vad jag har fått klart för mig en hel del av barnavårdsmännens tid upptagen av vad man brukar kalla för pappersexercis, administrativa göromål och liknande. Enligt motionärernas förslag skulle barnavårdsmännen komma att frigöras på ett annat sätt för att kunna ägna sig åt en helt mänsklig omvårdnad. Det är ju precis vad man skulle önska och vad jag förmodar att både fröken Mattson och utskottets övriga ledamöter avser.

Fröken Mattson sitter ju själv i denna utredning. Min erfarenhet inom den förutvarande familjerättskommittén säger mig att man måste vara stor optimist för att kunna tro att ändringar skulle kunna ske den vägen utan längre tidsutdräkt. Man vill inte rikta någon kritik mot de enskilda barnavårdsmännen. Det har redan framhållits här att de utfört ett utomordentligt arbete under mycket svåra förhållanden. Ändå vågar man väl påstå att barnets rätt lika bra om inte bättre skulle kunna tillvaratas, om inte hela ansvaret vilade på en enskild person. Jag kan inte tänka mig annat än att det måste vara ett kolossalt tungt ansvar att ha dessa personliga förordnanden att svara för inte bara ett barn utan upp till 300 å 400 barn. Om detta ansvar i stället lades på barnavårdsnämn den har jag svårt att tro annat än att barnets rätt skulle kunna tillvaratas på ett väl så bra sätt. I reservationen sägs: ”De personliga förordnandena för barnavårdsmännen innebär också en otidsenlig organisationsform som helt strider mot den helhetssyn som man numera i ökad utsträckning söker eftersträva inom det sociala vårdoch behandlingsarbetet. En uppenbar nackdel är att endast den av barnavårdsnämnden förordnade barnavårdsmannen äger vidtaga åtgärder i ett ärende. Härav följer avsevärda praktiska svårigheter och onödiga administrationsproblem vid t.ex. sjukdom och semester.” Jag förmodar att sådana svårigheter kan uppstå även i andra fall. Vidare är det från principiella synpunkter felaktigt att barnavårdsnämnderna i fråga om den verksamhet, som nu utövas av barnavårdsmännen, skall ha mindre ansvar och befogenhet än beträffande övrig barnavård. Herr talman! Fru Grethe Lundblad har alldeles tillräckligt motiverat att de personliga förordnandena av barnavårdsmän bör ersättas av ett annat, tidsenligt system. Därför har jag ingen anledning att närmare precisera mina synpunkter på detta. Jag inskränker mig till att instämma i yrkandet om bifall till reservationen.

Herr talman! Både jag, som talar för utskottet, och reservanten — liksom fru Hamrin-Thorell — är säkert helt överens om att barnets rätt bör gå före allt annat. Detta framgick nog också av mitt tidigare anförande. Jag vill dock upprepa att det var något mycket väsentligt jag framhöll när jag sade att riksdagen aldrig någonsin brukar avskaffa någonting, innan man vet konsekvenserna av det.

Stockholms barnavårdsnämnd, som mycket tydligt har tillstyrkt avskaffandet av barnavårdsmannainstitutionen, var JO-granskad. När vi tog del av det mycket tragiska Hässelby-fallet konstaterade herr Alexanderson att Stockholms barnavårdsnämnd fungerat i enlighet med syftet i dessa motioner. Man har alltså, beroende på personalbrist och andra omständigheter och genom en rätt speciell organisation, så att säga föregripit utvecklingen. Här förekom inte något personligt barnavårdsmannaskap alls. I detta synnerligen olyckliga fall var faderskap och underhållsbidrag fastställt endast för ett av de sex barnen. Det är denna och andra händelser, som står beskrivna i 1969 års justitieombudsmannaberättelse, som har ökat vår tveksamhet. Vi har sagt oss att denna fråga måste utredas så att vi får klart för oss hur en ny ordning skall fungera. Det är viktigt att man inte tvärt klipper av någonting utan att veta konsekvenserna. Jag vill också mycket bestämt vidhålla vad jag sade i ett tidigare anförande. Utskottet har skisserat olika vägar till utredning, nämligen inom socialutredningen, inom =<:familjelagssakkunniga osv... medan jag personligen mycket starkt hävdar att det måste tillsättas en speciell utredning som med största skyndsamhet bör se över vilka ändringar som behövs och vilka konsekvenser de kan föra med sig. Jag vill slutligen säga till dem som tvekar huruvida de skall gå på reserva tionen eller inte, att någon representant för departementet egentligen bör framföra sina synpunkter — det föreligger ingen överenskommelse mellan oss. Jag anser att vi bör få klart för oss hur omfattande arbetet blir med ändringar av lagar, författningar och förordningar. Det är någonting som kanske inte kan göras på något år utan kan kräva längre tid.

Herr talman! Jag måste tyvärr först uppehålla kammarens ledamöter med en futilitet. Det utlåtande som ligger delat på kammarens bord är då det gäller reservationen behäftat med ett tryckfel som inte har blivit rättat. På näst sista raden på s. 27 står ordet ”barnavårdsnämnden”, vilket bör vara ”barnavårdsmännen”. Eftersom jag arbetar under hypotesen att denna reservation skall bli kammarens beslut, är jag så mycket angelägnare att understryka detta. Fröken Mattson har i diskussionen som företrädare för utskottsmajoriteten anfört att det inte råder alltför stora skillnader i synsätten, vilket i regel ter upp kring utskottsmajoriteten. Fröken Mattson sade att det inte finns någon anledning för departementet att syssla med ändringar i lagstiftningen på detta område, om inte riksdagen har gett en viljeyttring till känna. Jag vill påstå att utskottsutlåtandet i och för sig tyvärr inte innehåller en viljeyttring i sakfrågan sådan som den upplevs av många människor här i landet. I utlåtandet står ingenting om att man anser den gällande lagstiftningen föråldrad, och det står ingenting om att man vill beställa en lagstiftningsändring. I utlåtandet står att man beställer en utredning, och i klämmen vill man ge Kungl. Maj:t detta till känna. Men viljan att få till stånd en utredning är, som fröken Mattson själv har understrukit, inte så klart uttalad som den fröken Mattson själv står för, nämligen att det här är fråga om brådskande åtgärder och att dessa bör vidtas i annan ordning än genom att frågan hänskjutes till pågående utredningar. En klar viljeyttring från riksdagen, som beställer ett arbete i enlighet med den bild som den allmänna opinionen har av denna fråga, finns i reservationen. På denna punkt föreligger alltså skiljaktighet. Jag ber återigen, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman!

En avvägning av de olika delvis motstridiga intressen som gör sig gällande i frågan kräver, som utskottet framhåller, en djupgående och omsorgsfull prövning. En mera genomgripande reform skulle dessutom kräva ett stort antal ändringar i olika författningar, bl.a. i föräldrabalken och i den nya lagen om fastställande av faderskap till barn utom äktenskap. Denna senare lag bygger ju på principen att barnavårdsmannen är skyldig att sörja för att faderskapet blir fastställt. I motionerna I: 25 och II: 27 och i reservationen hävdas visserligen att frågan om barnavårdsmannainstitutionen är tillräckligt utredd genom familjeberedningens betänkande — SOU 1967: 8 — som bl.a. berör barnavårdsmannaskapet. Det innehåller emellertid bara ett tämligen kortfattat principförslag i frågan och innebär för övrigt att obligatoriskt barnavårdsmannaskap för barn utom äktenskap skall behållas, låt vara med vissa jämkningar i nuvarande ordning. Det tillgodoser alltså inte motionärernas och reservantens krav. Remissutfallet blev blandat, och förslaget har inte lett till någon lagstift ning. Detta material kan inte anses tillräckligt för en omedelbar och genomgripande reform. Däremot kan det vara motiverat, som utskottet förordar, att förutsättningslöst utreda frågan. Sakligt sett ligger det väl närmast till hands att den utreds av socialutredningen och familjelagssakkunniga i samråd. Socialutredningen har i sitt remissyttrande förklarat att den avser att under sitt arbete granska den kritik som har riktats mot barnavårdsmannainstitutionen. Vad gäller familjelagssakkunniga föreligger den komplikationen att de enligt sina direktiv skall utgå ifrån att systemet med obligatoriskt baranvårdsmannaskap för barn utom äktenskap skall bestå. En vidgning av direktiven på lämpligt sätt är givetvis i och för sig möjlig. Som framhålles i remissyttrandena från de båda utredningarna ankommer det på socialutredningen att överväga frågan om formerna för och administrationen av särskilt stöd åt vissa vårdnadshavare, under det att familjelagssakkunniga skulle behandla de uppgifter av rättslig natur som ankommer på barnavårdsman, främst uppgiften att sörja för att faderskap och underhållsbidrag fastställs för barn utom äktenskap. Både socialutredningen och familjelagssakkunniga har stora och tidskrävande arbetsuppgifter. Det är därför i hög grad tveksamt huruvida utskottets önskemål om största skyndsamhet vid utredningen av barnavårdsmannainstitutionen kan tillgodoses utan att frågan tas upp med förtur. Socialutredningen har i sitt remissyttrande förklarat sig beredd att nu avdela viss arbetskraft för frågan, ifall denna anses böra brytas ur sitt naturliga sammanhang med utredningens övrig arbetsuppgifter.

Herr talman! Fröken Mattson tyckte att vi borde föra en lågmäld debatt i denna fråga, och det skall jag gärna vidgå. Det bör man göra, men är man liksom anhängarna av reservationen starkt engagerad i denna sak så kan det hända att man ibland måste lägga eftertryck bakom orden. Fröken Mattson nämnde bl.a. att antalet uä-barn ökat och att det är bekymmer med de unga mödrarna. I sammanhanget skulle jag gärna vilja påminna om att statistiken visar att 1967 var det 8297 mödrar i åldern 15—19 år som födde barn utom äktenskap. Men i samma åldersgrupp var det samma år 5 508 som födde barn i äktenskapet, och för dessa förordnas inga barnavårdsmän. Jag vill betona att man inte skall ta hänsyn enbart till mödrarnas ålder och till detta att de föder barn utom äktenskapet, utan man måste göra en jämförelse direkt mellan åldrarna. Jag tror inte att barnens ställning är så mycket annorlunda, om modern råkar vara gift. Fröken Mattson nämnde även att huvudparten av de mödrar, som i dag får barnavårdsman förordnad, kanske inte behöver sådan. Det tror jag är ett riktigt påstående. Barnavårdsnämnderna skulle nämligen kunna ge dessa mödrar ett allmänt stöd på grund av den allmänna paragrafen i början av barnavårdslagen, enligt vilken barnavårdsnämnderna har en ovillkorlig skyldighet att se till att alla barn inom kommunen har lämpliga uppväxtförhållanden. Man skulle här kunna tänka sig en parallellisering med socialhjälpslagens nya paragraf om uppsökande verksamhet. Att många kommuner nu är negativa till barnavårdsmannaskapen beror på att man ständigt från klienter och andra möter ett misstroende därför att myndigheterna inte har tid med nödvändiga kontakter eller hembesök. Därför har institutionen, såsom fru Ohlsson här nämnde, blivit ett skal utan kärna. Det är mycket betänkligt att vi i dag har sådana institutioner. Jag tror inte att det är möjligt för kommunerna att skaffa tillräckliga personresurser för att skapa en bättre kärna i detta skal. Jag tror dessutom att kommunerna upplever det såsom ett onödigt arbete och därför inte vill sätta till alla resurser. Det har sagts att en utredning skulle vara ett bättre sätt att behandla denna fråga. Här föreligger dock motstridande uppgifter. Utskottet tycker att det skulle kunna gå att få en skyndsam utredning. Vi har nu hört justitieministern säga att det troligen blir socialutredningen som skall utreda detta. Socialutredningen har själv sagt att den inte anser att detta ärende kan tas med förtur; utredningen har för många andra arbetsuppgifter. I detta sammanhang skulle jag gärna vilja hänvisa till vad justitieministern sade 1969 i denna kammare i en debatt om detta ärende. I den motion och i den reservation som då förelåg hade anförts att man ville ha en lösning till den 1 januari 1970. Motionen behandlades på höstkanten. Då sade justitieministern att om justitiedepartementet bara fick litet längre rådrum än till den 1 januari 1970 borde det gå att avskaffa barnavårdsmannaskapet. Sedan dess har ett år gått. Den nuvarande reservationen kräver att ett förslag skall föreläggas 1971 års riksdag, och det kan alltså dröja ett helt år innan förslag föreligger. Det är därför med viss förvåning jag nu hör att justitieministern fortfarande tycker att departementet bör få längre tid på sig. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Alla är väl överens om att barnavårdsmannainstitutet i sin nuvarande form är ålderdomligt och i behov av en översyn. Att så tvärsäkert som reservanterna säga, att det helt skall avskaffas, tycker jag dock inte är motiverat. Det kan faktiskt många gånger för en moder till ett barn utom äktenskap vara bättre att hålla sig till en person, en barnavårdsman, än till en myndighet, en barnavårdsnämnd. Dessutom kan jag för min del inte stödja en reservation, i vilken man i ett ärende som detta begär förslag till nästa års riksdag. Justitieministern har i sitt anförande i dag framhållit vilket omfattande arbete som ligger bakom en lagändring av detta slag, och han har rätt i det. Om nu riksdagen begär att få ett förslag till nästa år i denna fråga, tvingar man mer eller mindre departe mentet till ett hastverk. Dessutom tvingar man departementet att utmäta en mycket kort remisstid för de myndigheter som skall höras.

Jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets utlåtande. lits, i den del som behandlades i detta utlåtande, att riksdagen hos Kungl. Maj:t måtte begära en översyn av straffsatserna i brottsbalken och centrala specialstraffrättsliga författningar. i skrivelse till Kungl. Maj:t begära tillsättandet av en kriminalpolitisk kommitté för att effektivisera rättsvården.